Herr talman! Gustav Fridolin har frågat mig hur jag avser att agera i fråga om de försök som görs att återuppliva förslaget till EU-konstitution och hur jag framdeles avser att hantera frågan om förslaget till EU-konstitution. Regeringen anser att arbetet inom ramen för den reflektionsperiod som Europeiska rådet utlyste i juni 2005 inte bör forceras. Förlängning av reflektionsperioden ytterligare en tid är en rimlig utgångspunkt. De nationella debatterna är under denna period självfallet av fundamental betydelse. Det är angeläget att EU:s sakpolitiska uppgifter ställs i centrum i denna diskussion, och det är mitt intryck att den svenska EU-debatten i stor utsträckning har just detta konkreta fokus. EU:s uppgifter och utmaningar måste vara utgångspunkten också när det så småningom blir dags att återkomma till fördragsfrågan. EU kan fortsatt fungera, och på många sätt även fortsatt reformeras, med nu gällande fördrag. Till de reformfrågor som regeringen driver med kraft hör frågan om att öppna upp ministerrådets överläggningar i betydande grad, i synnerhet i medbeslutandeärenden. Även reformer som syftar till bättre samstämmighet i unionens yttre förbindelser är angelägna. Den förestående översynen av EU:s finanser är ett annat viktigt exempel. På sikt är en fördragsreform emellertid nödvändig för att konsolidera unionens arbete och säkerställa att den även i framtiden kan leverera bra politik. Regeringen anser alltjämt att det konstitutionella fördraget utgör en välbalanserad helhetslösning, men det är alldeles för tidigt att nu säga hur fördragsprocessen ska kunna föras vidare. Då Yvonne Ruwaida, som skulle delta i överläggningen i stället för Gustav Fridolin som framställt interpellationen och som meddelat att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, inte var närvarande i kammaren förklarade talmannen överläggningen avslutad.